Herr talman! Vi är alla skrämda av det som vi under de senaste veckorna har fått uppleva i form av ökad främlingsfientlighet och inslag av rasism i Sverige, ett land som har varit tolerant och med öppna gränser där människor har kunnat vara säkra på att finna skydd, åtminstone under de senaste åren. Under debatten har statsrådet givit besked om vad som kan göras för att komma till rätta med problemet. Det är viktigt att dessa åtgärder också förverkligas. Det finns också skäl att förmedla en bättre kunskap till riksdagsledamöterna. När man lyssnar till denna debatt, undrar man om en del riksdagsledamöter vet vad som har beslutats och hurudana förhållandena är ute i landet. Jag har tagit med mig en broschyr som statens invandrarverk har producerat. Den heter Överlagda lögner. Jag rekommenderar denna broschyr till läsning och att den sprids till alla riksdagsledamöter. I broschyren beskrivs hur de organisationer som skall övertyga oss om att förhållandena är mycket märkliga i svensk flyktingpolitik går till väga. Dessa organisationer använder alla knep som står till buds för att verka övertygande och ge intryck av att stå på en fast grund. I verkligheten plockar man ut vissa yttranden som inte äger giltighet. Med den okunskap som genomsnittet kanske har kan vi då tro att detta är sanningen. Därför kan det vara svårt att bemöta detta i debatten. Det finns bl.a. ett flygblad som talar om att etik och moral skall in på skolschemat, och det håller alla med om. Etik och moral är inne just nu. Sedan slår man i en annan mening fast att flyktingarna har fått ränte och amorteringsfria lån. Det är viktigt att vi gör klart för oss hur situationen ser ut. Vi måste ha kunskap för att kunna bemöta de felaktiga påståendena. Jag rekommenderar därför till läsning invandrarverkets broschyr Överlagda lögner. Där kan man bl.a. läsa att flyktingarna inte får ränte och amorteringsfria lån. Det är väl en kunskap som en del inte besitter, om jag förstått debatten riktigt. Som politiker måste vi bekämpa och bemöta de ökade tendenserna till främlingsfientlighet. I detta arbete är det viktigt att vi har kunskaper, så att vi kan bemöta felaktiga påståenden. Vi i centern har under ett antal år försökt att bidra till att motarbeta och förebygga främlingsfientlighet. Vi har också tidigare inbjudit de politiska partierna och folkrörelserna att delta i olika kampanjer. Det har i stor utsträckning varit fråga om punktinsatser som har blivit följden av de initiativ som har tagits. Det är viktigt att denna verksamhet är ständigt pågående och att man aldrig får ge avkall på insatsernas styrka. Vi måste också se på hur resurserna för invandrarverkets sätt att bereda ett bra flyktingmottagande har använts. Resurserna har inte varit tillräckliga för att uppfylla de krav som ställdes när den stora flyktingvågen kom i slutet av 80-talet. Detta har också bidragit till att förhållandena har blivit sämre. Min förhoppning är att så inte skall bli fallet framöver, utan att det skall finnas resurser till ett bra omhändertagande av de flyktingar som söker sig till vårt land. Vi har ju förbundit oss att ge skydd åt dem som söker skydd. Det är många som har sagt att vi aldrig får tolerera rasism och främlingsfientlighet, och då måste vi också stå upp och bemöta sådana tendenser. Jag är inte alldeles övertygad om att man gör detta på bästa sätt genom att förbjuda rasistiska organisationer. Jag tror att man måste gå andra vägar, eftersom det är starka krafter i organisationerna i fråga. Ibland kan det vara bra att lyfta fram organisationerna och visa hur illa de beter sig och på vilka grunder de för fram sina frågor. Som det sagts tidigare tror jag att folkrörelserna och skolan har en stor uppgift, liksom också vi politiker och allmänheten. Vi måste vara med i ett krig mot de rasistiska tendenserna. Alla intressenter måste vara med. En lång rad frivilliga organisationer önskar inget högre än att få vara med i det här arbetet, och därför måste det också ställas resurser till förfogande. Det vi nu sätter i gång får inte heller bara bli en uppflammande verksamhet som sedan dör ut. För att det skall bli någon effekt måste verksamheten pågå under en längre tid. Eftersom det förekommer rasisistiska strömningar i det övriga Europa, krävs det att vi använder oss av de möjligheter som finns för att hindra en ännu allvarligare spridning.

Herr talman! Jag tycker att statsrådets svar på interpellationen är positivt. Det är ett värdefullt bidrag till den nu mycket behövliga kampen mot rasism och främlingsfientlighet.

Det är väl ingen som har påstått att man genom lagstiftning kan komma till rätta med de här problemen. Detta sägs ofta av dem som inte är så mycket för lagstiftning. Men ett faktum är att vi i dag har en lagstiftning om olaga diskriminering och om hets mot folkgrupper och en rättslig reglering då det gäller den offentliga delen av arbetslivet. När det gäller den privata marknaden har vi däremot ingen lagstiftning. Vi har det på bostadsmarknaden. När man säger att det inte går att lösa problemen genom lagstiftning vill jag framhålla att lagstiftningen ändå är ett bra hjälpmedel för att komma till rätta med en hel del av det som måste beivras. Dessutom är lagstiftningen ett viktigt stöd för opinionsbildningen. Det är mycket viktigt att människor får klart för sig att lagen, samhället, regering och riksdag står på de diskriminerades sida. Lagen är härvidlag ett viktigt hjälpmedel. Justitiekansler Hans Stark har lagt fram ett bra betänkande. I betänkandet skriver han att det statistiskt sett under de tre senaste åren i genomsnitt var tredje vecka har riktats någon form av attentat mot en flyktingförläggning i Sverige. Det förslag som justitiekanslern lägger fram för att beivra den organiserade rasismen är ju inte ett dugg mera långtgående än den lagstiftning som vi har emot enskilda. Även enskildas frihet begränsas ju av förbudet mot diskriminering och förföljelse. Därför tycker jag att det är rimligt att man lagstiftar mot att sådant förekommer i organiserad form, särskilt om man gör som justitiekanslern föreslår. Jag hoppas att man vid remissomgången och den vidare behandlingen inser att det föreligger ett behov på det här området. När det gäller den rasistiska brottsligheten eller brottsligheten med en invandrar och främlingsfientlig bakgrund är det viktigt att alla resurser sätts in för att beivra överträdelserna. Jag har gång på gång sagt att det är lika viktigt att bekämpa denna typ av brottslighet som att bekämpa narkotikabrottslighet, ekonomisk brottslighet och våldsbrottslighet. Det är därför som jag tycker att statsmakterna bör säga ifrån att beivrandet av denna brottslighet bör vara en prioriterad sak. Efter omfattande undersökningar vet vi att information dess värre inte spelar den stora roll som vi tror. Detta innebär inte att vi inte skall fortsätta att informera. Men det är den ihärdiga och kvalificerade undervisningen som spelar en mycket stor roll. Därför är svaret bra, men jag tycker att man måste markera att det finns ett stort behov av att få in betydligt fler kvalificerade lärare på det här området. Vidareutbildningen av lärare är dess värre eftersatt, men det är också många andra som måste komma in i bilden. Till slut vill jag säga att jag hoppas att man inte avskaffar diskrimineringsombudsmannen. Det skulle vara en helt felaktig signal om ämbetet slogs ihop med något annat. Tvärtom finns det ett starkt behov av en förstärkning av diskrimineringsombudsmannens möjligheter och resurser.

Herr talman! Gudrun Schyman kritiserade mig för mitt uttalande om etiken och moralen. Jag menar att etiken och moralen måste utgå från någon grundvärdering, annars blir det lätt en relativ etik och moral. Jag menar att vårt västerländska kulturarv, de kristna grundvärderingarna, är mycket bra grundvärderingar. Den åsikten tänker jag fortsätta att ha. Jag tror också en hel del på min åsikt att allt fler splittrade familjer resulterar i fler ungdomar som får svåra uppväxtförhållanden. Det kan i sin tur leda till rotlöshet som sedan kan göra att de kommer snett i livet. Det var inte alla partier som kritiserade det s.k. 13 december-beslutet, Sten Andersson i Malmö, som det gick dåligt för i valet. Han drog en något felaktig slutsats i sitt första inlägg. Jag konstaterar med glädje att vi alla drar åt samma håll i den här frågan, även om vi har litet olika nyanseringar i debatten. Vi måste med kraft bekämpa främlingsfientligheten.

Herr talman! Harriet Colliander sade att det är den normlösa skolan som ger dessa effekter. Om jag har förstått saken rätt, har man både i Tyskland och i Österrike enormt starka normer och värderingar i skolundervisningen. Men det hjälper inte för att bekämpa rasismen och främlingsfientligheten. Där måste finnas något mer. Jag tror att Sveriges sätt att hantera frågan är rätt sätt. Det gäller att hitta ett större engagemang och att ha medkänsla. Det gäller att kunna motarbeta egoismen, som jag tror ligger bakom att vi inte unnar andra att dela det överflöd som vi trots allt har i vårt land. Det finns många sådana frågor att undervisa om. När det gäller asylsökande och rätt till arbete, har centerpartiet också gått med på att frågan behöver utredas. Vi ser en viss fara i att ta bort begreppet asylsökande. Det är inte i första hand arbete man söker när man söker asyl. Då har man ett skäl att lämna sitt hemland, och det är ett skydd man i första hand söker. Det är sedan alldeles riktigt, att när Sverige inte klarar av att behandla asylansökningarna inom rimlig tid, måste det ges möjligheter till någon typ av arbete. Det är det som nu skall utredas, och det tycker jag är riktigt. Men det är inte i första hand arbete som skall erbjudas när någon kommer hit som asylsökande, utan det är ett skydd. Det skyddet måste vi slå vakt om. Dagens debatt handlar om att motarbeta främlingsfientlighet och att ta emot de asylsökande med de resurser som finns. Kyrkornas samfund har på många sätt bidragit till att göra situationen på flyktingförläggningarna uthärdliga för de människor som har suttit och väntat på beslut. När det gäller 13 december-beslutet är faktum det -- och det borde man veta -- att det i dag ges betydligt fler uppehållstillstånd till dem som har kommit hit efter det att 13 december-beslutet fattades. Det har utvecklats nya normer. Överskrider väntetiden ett år får den sökande uppehållstillstånd. Vi har ett betydligt mer generöst system i vårt land efter det att 13 december-beslutet fattades än vad vi hade före. Det finns en viss oro för att återgå till de förhållanden som rådde innan 13 decemberbeslutet fattades. Frågan är om vi klarar den flyktinginströmning som nu pågår -- och om Sverige ger signaler till de icke seriösa människor som sysslar med flyktingverksamhet i någon form av ''resebyråverksamhet''. Vi måste påminna varandra om att se till att den ''resebyråverksamheten'' inte kommer i gång igen om Sverige återgår till de förhållanden som rådde innan 13 decemberbeslutet fattades. Debatten har varit bra, och det är viktigt att vi fullföljer debatten på alla nivåer. Alla i den här salen bör läsa Överlagda lögner. Det behövs, inte minst för Ny Demokratis räkning.

Herr talman! Statsrådet Friggebo och Maj-Lis Lööw: Jag vill lämna ett litet bidrag till diskussionen om rasism och Ny Demokrati. Jag har under ett år upplåtit mitt hus och gömt kurdledaren Faraidoon Kaader och hans familj, likaså har jag försökt hjälpa andra jagade människor. Jag har under det gångna året samverkat med socialdemokratiska partistyrelsens internationella ombudsmän för att få tillstånd katastrofinsatser i För närvarande arbetar jag hand i hand med drabbade jugoslaver för att få till stånd katastrofinsatser i Jugoslavien. Man bör var litet försiktigt från folkpartiets sida när man uttrycker sig om Ny Demokratis inställning till flyktingar och invandrare. Jag tror nämligen att det kommer en reaktion, inte från Ny Demokrati utan snarare från invandrarna själva, och att den reaktionen är mycket nära förestående. Jag framför det önskemålet att vi fortsättningsvis får en nyanserad debatt i denna fråga.

Herr talman! Sten Söderberg önskade en nyanserad debatt. Också jag är mycket öppen för nyanserade debatter, eftersom jag anser att samtalet leder utvecklingen framåt. Jag är även medveten om att det i olika partier kan finnas skilda attityder i olika politiska frågor. Det är ganska naturligt. Men när det gäller de främlingsfientliga eller rasistiska tendenser som vi ser i vårt samhälle är jag inte beredd att vara särskilt nyanserad. Man kan aldrig acceptera, aldrig ursäkta eller bortförklara yttringarna av dessa värderingar. Där måste man vara hård och bestämd. Där går det inte att säga som Harriet Colliander gör, att man bara upprepar vad folk säger, att man lägger örat mot marken och att man är verklighetens folk. Man måste ha en egen värdering, en egen uppfattning som man hävdar och är beredd att driva. När ni hela tiden talar om verklighetens folk, gör ni ju detta för att skapa misstroende mot alla de andra partierna som har verkat något längre än vad ni har gjort. Då stryker ni dessa rasistiska och främlingsfientliga grupper medhårs när det gäller deras inställning att vår demokrati inte klarar av att lösa sina problem. Det är möjligt att Sten Söderberg tycker att jag tar i för hårt nu, eftersom han önskar en nyanserad debatt, men jag kan inte bortse ifrån det fiskande i grumliga vatten som har varit, inte minst under valrörelsen. Jag delar Maj Lis Lööws uppfattning att det har varit ett fiskande i grumliga vatten. Detta skall vi ta itu med i debatter här i riksdagen, och vi skall vara franka och öppna emot varandra. När det till sist gäller frågan om Luciabeslutet har det inte givits några som helst olika besked från regeringen. Det kommer att återgå till den normala hanteringen. Något annat besked har inte givits. Det tar tid eftersom vi har ett virrvarr i den praxis som finns nu, inte minst mot bakgrund av de långa väntetiderna. Man har visstidspraxis, och det finns inte någon etablerad de facto-praxis, eftersom man inte har prövat de facto-flyktingbegreppet. Situationen i de olika länderna är inte densamma som den var 1989. Därför tar detta en viss tid, eftersom det skall bli rättvist och eftersom det skall bli ordning och reda i verksamheten. Detta är viktigt inte minst nu när de enskilda tillståndsärendena skall lyftas över till den nya utlänningsnämnden. Det fanns ingenting i lagen som tvingade regeringen att ta 13 december-beslutet, Maj-Lis Lööw. Det var en fråga om tillämpning och bedömning. Vad man gjorde var att samla ihop en massa människor i södra Sverige. Hade man spritt ut dem litet mer över landet hade man kanske inte stått inför den situation som regeringen sedan bedömde vara omöjlig att hantera. Min bedömning är fortfarande att det hade gått att hantera inom den normala tillämpningen av hela asylprövningen.

Fru talman! Birger Andersson har frågat mig om när regeringen avser att lägga fram förslag om legitimation av Doctors of Naprapathy. Alternativmedicinkommittén, som lade fram ett förslag om legitimation för vissa kiropraktorer i ett delbetänkande och i övrigt lade fram förslag om alternativmedicin i ett huvudbetänkande , har utförligt behandlat frågan om legitimation av naprapater. I delbetänkandet om kiropraktiken framhöll kommittén, att behörigshetsfrågorna måste ses i belysningen av hälso och sjukvårdslagens krav och att hälso och sjukvården skall vara av god kvalitet och tillgodose patienternas behov av trygghet i vården och behandlingen . I det perspektivet blir utövarnas allmänna medicinska förfarande, kunskaper i diagnostik och insikter om terapins begränsningar minst lika viktiga som själva behandlingsmetoden. Ett avgörande skäl bakom kommitténs förslag om legitimation för vissa kiropraktorer, de med examen som Doctors of Chiropractic, var behovet av en ''varudeklaration'' om kompetensen, eftersom vi i Sverige har många som är verksamma som kiropraktorer utan att ha ordentlig utbildning. Inom naprapatgruppen har i princip alla gått igenom Naprapathic School. Utbildningen i sig ger i detta fall tillräcklig information, varför legitimationen egentligen bara skulle bli en bekräftelse på samma sak. Kommittén påpekade också att naprapaterna utgör en grupp som inte funnits i Sverige så länge. Detta kan jämföras med Doctors of Chiropractic, som ju funnits i Sverige sedan början av det här seklet. Internationellt sett är naprapaterna en nästan okänd grupp och har följaktligen inte heller kommit i fråga för legitimation i något annat land. Mot denna bakgrund ansåg alternativmedicinkommittén att det inte förelåg förutsättningar för legitimation av naprapater. Kommittén förordade att regeringen prövar frågan om legitimation för naprapater när det finns studier som visar effekten av metoderna. Alternativmedicinkommitténs huvudbetänkande har remissbehandlats och dess förslag bereds i regeringskansliet. Någon ny vetenskaplig dokumentation om effekten av naprapatbehandling har inte kommit fram. Det är i första hand socialstyrelsen som skall bevaka denna fråga. En legitimation för gruppen Doctors of Naprapathy blir enligt min mening aktuell när socialstyrelsen presenterar ett underlag som visar att det finns vetenskapliga belägg för att en effekt av naprapatbehandling föreligger.

Fru talman! Naprapater i Sverige är en välutbildad grupp med ett starkt förtroende och erkännande inom området manuell medicin. I alternativmedicinkommitténs betänkande angavs att naprapater har en lång utbildning och att deras kompetens är allmänt vitsordad. Vid det tillfället räknade man med att ca 200 000 patienter i Sverige söker hjälp hos naprapater vid ca en miljon tillfällen årligen, huvudsakligen för ryggoch ledbesvär. Det är säkert inte färre i dag. Naprapater utgör således en mycket stor resurs för många människor. Samtidigt utgör de också en väl definierad yrkesgrupp med en klar yrkesidentitet. Utbildningen tillgodoser högt ställda krav vad avser patienternas säkerhet i vården. En legitimation för denna yrkesgrupp innebär ett samhällserkännande av verksamheten men också, och framför allt, den varudeklaration för patienten som statsrådet talar om i sitt svar. Det finns ju i det här sammanhanget en alldeles uppenbar fördel med en legitimation. Det gäller den säkerhet för patienten som en sådan skulle innebära. Med en legitimation får vi en helt annan kontrollmöjlighet. In i systemet kommer bara sådana naprapater som lever upp till de kvalitetskrav som kan ställas. Övriga får stå utanför, med den fingervisning som detta innebär för de människor som behöver hjälp. Det ställer krav på utbildningen. Och det är nog tämligen vitsordat att utbildningen redan i dag uppfyller höga krav. Det säger ju också statsrådet i sitt svar. Det kommer också att ställas krav på dem som har skaffat sig utbildningen att leva upp till de kvalitetskrav som ställs upp. Och den legitimerade naprapat som inte sköter sitt arbete förlorar legitimationen, precis som andra grupper inom sjukvården. Att införa en möjlighet till legitimation för naprapater innebär därför inte primärt att vi ställer oss på denna yrkesgrupps sida utan att vi stärker säkerheten för de patienter som är i behov av hjälp och som kanske har sökt många andra möjligheter utan att finna någon sådan. I svaret hänvisar statsrådet Bo Könberg till att alla naprater har samma utbildning. Han säger följande: ''Utbildningen i sig ger i detta fall tillräcklig information, varför legitimationen egentligen bara skulle bli en bekräftelse på samma sak.'' Låt mig få fråga statsrådet: Hur skall denna del av svaret egentligen tolkas? Det svar som statsrådet Bo Könberg här har gett på Birger Anderssons interpellation är formellt och tjänstemannamässigt. Men det saknar, som jag ser det, en politisk vilja att driva frågan vidare. Det tycker jag är beklagligt. Svaret påminner alltför mycket, precis som Birger Andersson tidigare har påpekat, om det svar som tidigare har getts här i kammaren av den tidigare socialdemokratiska socialministern. En viljeinriktning kan statsrådet faktiskt få genom att studera den reservation som fogades till socialutskottets betänkande när frågan senast debatterades här i kammaren för ungefär ett och ett halvt år sedan. Bakom denna reservation stod bl.a. Jag är alldeles övertygad om att det faktiskt finns väldigt många människor runt om i vårt land som räknar med att den här regeringen skall åstadkomma en förändring i denna fråga. Låt mig avsluta med att fråga följande: Är statsrådet beredd att ta de nödvändiga initiativen, i enlighet med den reservation som då fogades till socialutskottets betänkande och som så när en riksdagsmajoritet hade ställt sig bakom för drygt ett år sedan, för att ge en möjlighet till legitimation för naprapater?

Fru talman! Jag tycker att det är bra att denna debatt har kommit till stånd. Även jag är nämligen en av dem som tidigare har motionerat i denna fråga. Jag tycker att det är viktigt att kiropraktorer och naprapater har full möjlighet att med legitimation arbeta vid sidan av läkarkåren. Jag hoppas också att det finns en positiv underton i det hela. Eftersom det tidigare har funnits gemensamma borgerliga reservationer i frågan, tyder det väl ändå på en politisk vilja att vara öppen även för alternativa metoder. Jag ingår i socalstyrelsens verksstyrelse. Och jag kan tillåta mig att vara litet kritisk mot vår verksamhet. Jag får alltså inlemma mig i denna kritik. I socialstyrelsens verksstyrelse är vi väldigt mycket fast i den s.k. skolmedicinen. Jag tycker att all utveckling har visat att vi behöver även alternativ vid sidan om. Det tog mycket lång tid innan kiropraktorerna så att säga fick sin rätt. Jag hoppas verkligen att tiden nu är mogen även för naprapaterna. I den mån socialstyrelsen inte har fått något uppdrag ämnar jag på något lämpligt sätt att verka för att ta upp frågan i socialstyrelsen och skjuta på i den mån jag förmår.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för de mer positiva tongångarna som jag fick i detta inlägg. När det gäller just uppdraget till socialstyrelsen och att jag hänvisade till att tidigare socialministrar antytt att det fanns ett sådant, har jag liksom statsrådet Bo Könberg den uppfattningen att det är ett mycket diffust utlagt uppdrag. Därför är jag tacksam om statsrådet nu verkligen bevakar dessa frågor och ser till att socialstyrelsen arbetar med dem. Sedan vill jag i detta inlägg inte upprepa vad som har sagts här när det gäller naprapaterna och deras förtjänstfulla verksamhet. Jag skall korta ned det genom att bara utnyttja min tid till att säga något om det röstningsprotokoll som finns från den 30 maj 1990. Omröstningen slutade då med 158 för avslag på reservationen med anledning av motionen om legitimering. 153 stödde denna reservation. Det var socialdemokrater och vänsterpartister som i stort sett i full enighet röstade för avslag. Moderaterna, folkpartisterna, centerpartisterna och miljöpartisterna stod däremot bakom reservationen. Nu har vi ju haft ett val och fått en ny sammansättning i riksdagen. Och jag vill alltså påminna statsrådet Bo Könberg om möjligheterna att driva denna fråga mycket handlingskraftigt. Jag hoppas därför att det kommer att läggas fram förslag till riksdagen ganska snart. Jag är medveten om att ett nytt statsråd har väldigt mycket att stå i, men detta är en mycket viktig fråga, och jag vore mycket tacksam om den drivs med stor handlingskraft.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Svaret är mycket kort och ger besked om att det nyligen beslutats om en förordning om försäkring mot kostnader för sjuklön för småföretagare. Det är bra att detta nu är känt. Helt naturligt har många småföretagare känt stor oro inför genomförandet av sjuklönen. Den socialdemokratiska regeringen har inte följt upp riksdagens beslut om särskilda regler för småföretagare. Det innebär att det blir oerhört ont om tid före reformens genomförande när det gäller att ge information till alla som berörs. Fortfarande saknas det regler för hur ansökan om denna särskilda försäkring skall ske. Riksförsäkringsverket får naturligtvis försöka hinna med detta samt sprida information till försäkringskassorna. December månad är inte den bästa månaden för att arbeta med detta. Då skall ju många andra uppgifter skötas. Dessutom är det många helgdagar i den månaden och därmed färre arbetsdagar. Nåväl, detta får inte hindra att sjuklönereformen genomförs. Det har hittills varit en törnbeströdd väg, dvs. innan slutligt beslut fattas. Riksdagen har verkligen haft tid på sig att besluta om sjuklönen. Det är bara synd att den nödvändiga reformen nu får en slagsida genom att förberedelserna inte hinns med. Det är speciellt hos de små företagen som man känner oro. Visserligen har småföretagarnas organisation fått vara med i förberedelsearbetet. Men man har tydligen inte haft kraft nog att klara av de praktiska förberedelserna. Alla småföretagare är väl inte heller ansluta till den här organisationen. Genom att inte sprida korrekt information har även massmedia bidragit till denna ökade oro. Beslutet om möjligheten att försäkra sig i försäkringskassan fanns ju med redan vid vårens beslut. Omtanken om småföretagarna har dessutom hävdats i de gemensamma borgerliga reservationerna när beslutet om sjuklön fattades. För att vederbörande skulle räknas som småföretagare krävdes det att det vägledande skulle vara en lönesumma om 90 basbelopp, reducerad med sociala avgifter. Det motsvarar ca 15 anställda. Detta kommer också att bli riksdagens beslut inom kort. Nu återstår en del praktiska frågor att lösa. En fråga handlar om vem som skall betala sjukvårdsavgifterna när någon insjuknar och erhåller sjuklön samt hamnar på sjukhus. Blir det patienten som betalar? Eller skall försäkringskassan kräva ersättning via arbetsgivaren? Detta har också en viss betydelse både för sjukvårdshuvudmannen som arbetsgivare och för försäkringskassan. Även den enskilde kan tänkas vara den som direkt får betala sjukvårdsavgiften. Jag vill därför fråga om statsrådet har någon lösning på detta problem och om det här har hunnits med. När det gäller avgiftssättningen får vi nöja oss med den föreslagna. Småföretagen har lägre sjukfrånvaro, och det är rätt att deras avgift kan sänkas mera än vad som gäller för de större arbetsgivarna. Riksdagsbeslutet innebar en stark skrivning för att kostnadsneutralitet skall uppnås. Detta bör naturligtvis vara vägledande. Man kan dock inte bortse från att detta är en schablonregel. Om jag förstått det hela rätt kommer också en återförsäkring att kunna ske i minst tre försäkringsbolag. Det skall bli intressant att se vad denna konkurrens med försäkringskassan kan medföra. En sådan här försäkring kan ju mycket väl göras flexibel, beroende på hur mycket den utnyttjas. Denna flexibilitet borde även försäkringskassan kunna erbjuda i framtiden. Då behöver inte kravet på arbetsgivaravgiftens anpassning ställas så strikt. Förhoppningsvis leder sjuklönen också till ett ökat ansvar från arbetsgivarens sida när det gäller arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen. För oss i centerpartiet har just den aspekten funnits med som ett starkt försvar för införandet av sjuklön. Varje ny reform måste få lämpligt avsatt tid för att så att säga sätta sig. Detsamma gäller sjuklönereformen. Vi borde därför ha all anledning att se hoppfullt på situationen. Det gäller ju att uppmuntra försäkringskassorna i den situation som har uppstått, att försöka förmå småföretagarna att sprida rätt information och att avvakta utvecklingen. Dessutom finns det just nu på riksdagens bord en proposition som starkt förbättrar möjligheterna för småföretagen. Jag har även hävdat betydelsen av en rapportering i inledningsskedet av sjukfallen. De uppgifter som man skulle missa genom borttagandet av denna rapportering behövs för att man skall klara kontrollen och för att man skall få en uppfattning om läget på sjukfronten. Det är alltså många delar i ett till synes enkelt system som behöver klarläggas. Men detta måste också kunna ske under resans gång. Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.

Fru talman! Nu har jag uppfattat Karin Israelssons fråga litet bättre. Därför vill jag nog svara att frågan om hur avdraget skall ske har tagits upp tillsammans med sjukvårdshuvudmännen och landstingen i samband med diskussionerna inför nästa år. Avsikten på den punkten har varit att sjukvårdshuvudmannen skall ta på sig ansvaret för att den här avgiften dras.

Fru talman, ledamöter! Bo Könberg och jag har en gemensam bakgrund i Stockholms läns landsting. Det är en verksamhet som i stora stycken rymmer just de missförhållanden som regeringen med sin tillväxtpolitik vill komma till rätta med. Den erfarenhet som Bo Könberg har därifrån av byråkrati, suboptimering, köer och stor sjukfrånvaro inom detta närmast planekonomiska system måste vara till ovärderlig hjälp i regeringsarbetet. Regeringen har i regeringsförklaringen och under de gångna veckorna lagt fram oerhört bra förslag för företagsamheten. Löntagarfonderna skall avskaffas. Förmögenhetsskatten skall avskaffas. Arbetsrätten skall få en översyn och förändringar genomföras. En omfattande privatisering av statliga företag inleds. Segerraden skulle kunna vara obruten, om inte regeringen avslutar de första 100 dagarna med att de facto höja skatten på företagsamheten. Utan en ytterligare sänkning av sjukförsäkringsavgiften med hänsyn till arbetsgivarinträdet blir det nämligen effekten. Arbetsgivaravgifterna utgör i de flesta fall den största delen av den s.k. skattekilen, den samlade skatt som drabbar ett varu och tjänsteföretag. Men det vi här talar om är inte den nödvändiga sänkning av arbetsgivaravgifterna som på sikt måste åstadkommas. Vi talar om att undvika en faktiskt höjning som en följd av att arbetsgivarna nu tar över det ekonomiska ansvaret för de första Det rimliga vore att en sänkning av arbetsgivaravgifterna utgick från dokumenterad statistik. Jag skulle vilja säga just den statistik som Bo Könberg i sitt svar är så angelägen om att behålla och inte vill ersätta med ett enklare system, som skulle avlasta arbetsgivarna administrativt krångel. Använd då den existerande statistiken över korttidssjukfrånvaron när ni räknar fram förslagen! Då framgår det tydligt, både för 1990 och beträffande uppskattningarna för 1991, att en sänkning med 2,3 % inte är tillräckligt för att kompensera företagen. Företagarna har uppskattat den nödvändiga sänkningen till ca 5 procentenheter. Arbetsgivareföreningen, som är statistikinsamlare för sina medlemsföretag, har uppskattat den till 3,4 %, baserat på 1990 års sjukfrånvaro. Bo Könbergs svar på den här frågan inger en viss förstämning. Gör nu inte om socialdemokraternas ständiga misstag när det gäller företagsskatter, att införa dem och lova att om de inte fungerar skall de ändras. Då är skadan redan skedd. Återkom i stället till riksdagen senast i samband med att budgetpropositionen presenteras och visa nya förslag. Det är bättre att den ytterligare sänkningen sker retroaktivt än inte alls. När det så gäller införande av karensdagar beklagar jag att statsrådet inte kan lova något införande fr.o.m. 1992. Det är synd, för det vore en åtgärd av samma kaliber som att avskaffa löntagarfonderna och genomföra skattereformerna, för att visa att regeringen går från ord till handling. Jag vill avsluta med att säga att jag kommer att ta mig friheten att med jämna mellanrum här i kammaren förhöra mig hos Bo Könberg om hur utredningen fortgår. I samband med införandet av karensdagarna borde också företagens rätt att få del av sjukdomsorsak, statistikinsamling och andra sammanhängande frågor behandlas.

Fru talman! Widar Andersson har frågat mig om jag har övervägt möjligheterna att komma till rätta med fotbollsvåldet genom riktat polisarbete och vilka mina argument är för att välja avgiftsfinansiering i stället för förändrat polisarbete. Bakgrunden till frågan är uppgifter i en tidningsintervju om att jag överväger att låta fotbollsklubbarna ta ett större ekonomiskt ansvar för polisövervakningen vid större matcher. Mot bakgrund av samma uppgifter har Sten Andersson i Malmö frågat mig hur jag avser att precisera vilka arrangörer som kan krävas på ekonomiska bidrag för nödvändiga polisinsatser. Låt mig först säga att jag självfallet delar Widar Anderssons uppfattning att man bör försöka komma till rätta med det s.k. fotbolls eller läktarvåldet genom bl.a. riktat polisarbete. Polisen arbetar också redan nu på det sättet. Tyvärr måste vi dock räkna med att även andra åtgärder kommer att krävas. Frågan om polisens möjligheter att ta betalt för övervakning i vissa fall bör enligt min mening ses i ett vidare perspektiv än enbart i anslutning till problemen med idrottsvåld. Låg mig därför först kortfattat redogöra för vad som nu gäller beträffande denna fråga. Bl.a. tävlingar och uppvisningar i sport och idrott utgör offentliga tillställningar. Den som anordnar en offentlig tillställning i vinningssyfte skall ersätta polisens kostnader för ordningshållning som föranleds av tillställningen. Härifrån görs emellertid undantag för vissa ideella föreningar, bl.a. sådana som har till syfte att främja idrottsliga ändamål. Dessa får inte åläggas någon skyldighet att ersätta polisens kostnader för övervakning av evenemanget. Beträffande allmänna sammankomster gäller enligt nuvarande bestämmelser att den som anordnar en allmän sammankomst inte får åläggas att ersätta polisens kostnader för ordningshållning som föranleds av sammankomsten. Frågan om avgiftsfinansiering av polisens övervakande insatser har senast behandlats i riktlinjepropositionen om förnyelse inom polisen . Där konstaterade dåvarande chefen för civildepartementet att kritik förts fram i den allmänna debatten mot att polisen måste satsa ibland betydande resurser på bevakning av evenemang som anordnas i vinstsyfte, medan annan angelägen polisverksamhet får stå tillbaka av brist på resurser. Enligt hans mening skulle en annan kostnadsfördelning kunna minska polisens olägenheter i detta avseende. Som exempel på när avgiftsfinansiering kunde övervägas nämnde han musikgalor som primärt anordnas i vinningssyfte, och som kan kräva stora insatser från polisens sida för att upprätthålla ordningen på platsen. Riksdagen godtog de riktlinjer i fråga om att utreda en avgiftsfinansiering på polisens område som departementschefen förordade. Mot bakgrund av propositionen och riksdagsbehandlingen av denna har riksrevisionsverket fått i uppdrag att utreda frågorna om avgiftsfinansiering på polisens område. Uppdraget skall redovisas till regeringen vid mars månads utgång nästa år. Frågan om avgiftsfinansiering av polisens verksamhet är aktuell även i anslutning till det arbete med en ny ordningslag som bedrivs inom justitiedepartementet på grundval av ordningsstadgeutredningens betänkande . Utredningen hade bl.a. till uppgift att se över bestämmelserna om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och har i samband med detta också berört vissa frågor om avgiftsfinansiering. Jag kan nämna att jag i det sammanhanget bl.a. överväger att föreslå att polisen skall kunna ta betalt för övervakningen vid allmänna sammankomster som utgör kommersiella arrangemang i form av s.k. pop och rockkonserter som anordnas i vinningssyfte. I anslutning till det arbete som nu pågår med frågorna om avgiftsfinansiering anser jag att det är naturligt att även ta upp frågan om avgifter för polisens ordningshållning vid dessa idrottsevenemang. För att ge en viss uppfattning om de resurser som kan krävas för ordningshållare i sammanhang av detta slag kan jag nämna att rikspolisstyrelsen har beräknat polisens extra kostnader till följd av fotbolls-EM nästa år till 145 Jag är emellertid medveten om att det här är frågor som rymmer många svåra avvägningsproblem. Det är självklart att ändrade regler inte får utformas så att de utgör ett hinder för det viktiga och värdefulla arbete som de ideella folkrörelserna svarar för i vårt land. Och självfallet får ändrade regler inte heller utformas så att de grundlagsskyddade yttrande-, mötes och demonstrationsfriheterna träds för när. Bl.a. därför avser jag att avvakta riksrevisionsverkets redovisning av sitt uppdrag innan jag tar ställning till hur man lämpligast bör gå vidare i frågan.

Fru talman! Jag skall först tacka för svaret. När jag läste i pressen om att statsrådet Hellsvik ville undersöka möjligheterna att idrottsföreningarna skulle betala för den polisbevakning som ansågs nödvändig vid olika arrangemang -- detta slogs naturligtvis upp ganska stort -- var min första, spontana reaktion att det ligger en hel del i detta. Sedan kom eftertankens kranka blekhet och jag började se vissa gränsdragningsproblem. Det är odiskutabelt att det i dag förekommer bråk vid en del idrottsevenemang, men frågan är om man löser problemet på det här viset. De senaste dagarna har inte gjort det lättare för mig. Jag läste statsrådet svar i går och lyssnade nu till henne i kammaren. Statsrådet är inte helt entydig i vad gäller möjligheterna att framöver debitera idrottsklubbar för nödvändig polisbevakning vid deras arrangemang. Jag blev dock litet grand förvånad när jag i går i både mitt och statsrådets husorgan läste att Stig Bertilsson , som är någon form av idrottsminister inom regeringen, enligt ett TT telegram gick ut och klart deklarerade att idrotten inte skall behöva stå för poliskostnader vid sina arrangemang. Jag vet inte om det är rätt eller fel uppfattat, men jag bara noterar att det i förrgår gick ut ett TT-meddelande om detta. Det vore bra om man någorlunda exakt visste vad som gällde. Fru talman! Det är två saker som jag främst reagerat över. Det finns idrottsföreningar som drar mycket folk till sina matcher.

Om en förening bara har en viss summa pengar, om man anser att elitarrangemangen är de viktigaste för föreningen och om det medför en stor kostnad att betala för bevakning är risken stor för att de angelägna pengar som man i dag lägger på ungdomsverksamhet inte längre finns. Effekten blir då att man tvingas lägga ned denna ytterst viktiga verksamhet. Fru talman! Det andra som gjorde mig litet förvånad och t.o.m. litet skrämd var att jag fick en misstanke om -- den misstanken var kanske felaktig, men jag vet att många reagerade precis som jag -- att demonstrationer skulle kunna inbegripas i detta. Om man nu skall tolka allting illvilligt, innebär det att polisen skulle kunna säga: När den här organisationen demonstrerar krävs det si och så mycket folk från polisen och därför måste föreningen betala den bevakning som polisen anser vara nödvändig. Där går enligt mening gränsen för vad man kan acceptera i ett demokratiskt samhälle. I mitt och statsrådets hemlän anordnas sedan lång tid tillbaka den 13 november varje år en demonstration i Lund. Visserligen kan man tycka vad man vill om föreningen som arrangerar demonstrationen, men polisledningen i Lund sade i går att det kommer att krävas 160 poliser för att upprätthålla ordningen under denna demonstration -- och det är inte demonstranterna som stör ordningen utan det är utomstående. Om denna förening, som består kanske högst av ett hundratal medlemmar, som arrangerar demonstrationen skulle debiteras poliskostnaden är resultatet uppenbart: det blir ingen demonstration. Jag hoppas att jag har missförstått det hela och att statsrådet i debatten här kan säga att det rör sig om en missuppfattning, eftersom demonstrationsrätt i Sverige 1991 och framöver inte får vara avhängig pengar.

Fru talman! Jag delar Widar Anderssons oro för utvecklingen, den oro som kommer till uttryck i interpellationen. Jag skulle vilja ta upp problemet från en något annorlunda synvinkel. I somras ville Unga örnar i Norrköping genomföra en stor manifestation mot rasism och främlingsfientlighet. Det var 7 000 barn och ungdomar som hade målat plakat och förberett sig för denna manifestation. Nu blev det ingen manifestation. Skälet var att polisen tyvärr inte kunde bevilja tillstånd, eftersom det samtidigt på samma ort skulle spelas en fotbollsmatch mellan IFK Norrköping och AIK. Min slutsats av detta är inte alldeles givet att det var fel av polisen att göra denna prioritering, även om justitieministern säkert förstår vilket dilemma och vilken vånda detta orsakade inte minst bland barnen. Däremot menar jag att detta är en oerhört allvarlig varningssignal om vart detta våld håller på att föra oss, vilket gränsland vi håller på att hamna i. Vi har läst i tidningarna att en rad arrangemang nästa sommar hotas med anledning av fotbolls-EM. Hultsfredsfestivalen och andra stora arrangemang har nämnts. Därför menar jag att frågan är befogad: Vad får ett arrangemang av detta slag kosta? Jag menar då inte kostnader i form av pengar, utan i form av yttrandefrihet, begränsning av friheten för andra människor. För mig finns det inte något givet svar på den frågan. Det är ett oerhört svårt dilemma. Men vi måste vara måna om en rättvis behandling. I båda dessa fall, när det gäller fotbollen och manifestationen, handlar det om barn och ungdomar. Det är oerhört viktigt att vi ger konsekventa besked, att vi ger lika signaler. Med samma rätt som man kan ställa krav på att en arrangör av en demonstration skall uppfylla vissa villkor, menar jag att man måste kunna ställa motsvarande krav på arrangörer av fotboll. Jag menar då inte att avgifter eller att polisen rustar sig till tänderna skulle vara lösningen. Det finns andra krav man kan ställa när det gäller antal åskådare, utformningen av arrangemanget, antal ordningsvakter och annat. Det är snarare den vägen man måste gå för att åstadkomma lika behandling. Det är den principen som måste vara vägledande, att alla behandlas lika. Det är bäst att lägga till att jag är en stor älskare av fotboll och tycker om att gå på fotboll, så det handlar inte om något slags misstänksamhet mot fotbollen som sådan. Vad jag är ute efter är lika behandling. Jag vill komplettera Widar Anderssons fråga: Delar justitieministern min oro för att vi med anledning av fotbolls-EM håller på att bege oss in i ett gränsland? Delar justitieministern uppfattningen att det är viktigt att man från polisens sida, när man beviljar tillstånd, värnar om principen att alla skall behandlas lika? Ett besked på denna punkt är viktigt för många.

Fru talman! Jag vill första kommentera en fråga som har varit mer eller mindre tydligt gemensam för samtliga talare, nämligen oron för att jag är beredd att göra ingrepp i våra grundläggande rättigheter. Jag vill klarlägga detta genom att ytterligare en gång peka på vad jag sade i mitt svar, nämligen att ändrade regler inte får utformas så att de grundlagsskyddade yttrande-, mötes och demonstrationsfriheterna träds för när. Det är en väsentligt punkt i mitt svar och i min egen uppfattning. Jag pekade vidare i mitt svar på att reglerna inte heller får utformas så att de utgör ett hinder för det viktiga och värdefulla arbete som de ideella folkrörelserna svarar för i vårt land. Sedan till de andra frågorna och resonemangen. När denna fråga kom upp var det som en bisats i ett stort resonemang om våldet i samhället. Det var en bisats från min sida som resulterade i en separat artikel. Det har jag ingenting emot. Tvärtom tycker jag att det är bra att vi får upp denna fråga till diskussion och att vi vågar ta i de problem vi möter och det problem som Lars Stjernkvist tar upp -- oron för vad som håller på att hända. Det primära för mig när jag i en bisats tog upp fotbolls-EM och vad det kan få för konsekvenser var att vi måste hitta lösningar för att stävja våldet, och att jag därför hade för avsikt att ta initiativ till en diskussion med idrottsrörelsen. Jag kommer också -- förhoppningsvis är tiden bestämd före lunch -- att tillsammans med statsrådet Bo Lundgren, som ansvarar inom finansdepartementet för dessa frågor, och civilministern, som har hand om ungdomsfrågorna, ha en gemensam sittning med företrädare för Riksidrottsförbundet. Det primära för oss är att diskutera hur vi skall komma till rätta med våldet, där idrottsorganisationernas ansvar, och det är mycket mer än ett ekonomiskt ansvar, är en av de stora frågorna. När det sedan gäller vad dagens åtgärder för att klara idrottsvåldet innebär för annan verksamhet är det naturligtvis viktigt att alla behandlas lika. Men vi måste vara klara över att vi har begränsade polisresurser i dag. Vi har i och för sig många polistjänster, men de är inte besatta. Vi har nämligen för få utbildade. Det försöker också den borgerliga regeringen göra någonting åt genom att öka intagningen till polishögskolan, så att vi skall få det lättare att klara av de problem som finns. Självfallet skall vi arbeta för att plocka bort så mycket byråkrati som möjligt. Om inte mitt minne sviker mig helt har det för något eller några år sedan skett en viss förenkling på just en punkt som Widar Andersson tog upp, nämligen lotteritillstånd. Jag har ett minne av att jag i min egen kommun tidigare var med om att förordna en kommunaltjänsteman som fattade beslut i lotteriärenden, efter ett övertagande från polisen. Det finns säkert mycket mer som kan göras på de områdena, men jag tror att vi i första hand måste gripa oss an attitydfrågan och föra diskussioner om vad vi med gemensamma resurser kan göra för att komma åt våldet kopplat till idrottsverksamhet.

Fru talman! Jag vill beröra några punkter här. De attityder som justitieministern nämner är givetvis grundläggande och viktiga på den medborgerliga nivån och detta är en av de allra viktigaste frågorna för folkrörelser, organisationer, sammanslutningar osv. Men då måste folkrörelsen eller organisationen också känna att den har större frihet och större möjligheter än i dag. Man borde se över en rad saker som upplevs som onödiga eller byråkratiska och som faktiskt binder folkrörelserna i ett visst arbetsmönster som inte är så bra, exempelvis kravet på väldigt dyra ordningsvakter när man genomför ett arrangemang. Det vore bra om justitieministern kunde fortsätta det arbetet i sitt departement, för det här tror jag är väldigt viktigt. Myndigheternas attityder måste så att säga gå hand i hand med vanligt folks. Det medborgarna anser måste försvaras och upprätthållas av myndigheterna. Vi politiker har tre möjligheter att styra därvidlag: lagar, regleringar och pengar. Det är vårt sätt att kunna styra, utöver att driva opinion och föra samtal. Om nu Sten Andersson i Malmö är så snarstucken att han tog illa upp för att jag talade om extremister långt ut på högerkanten, vill jag säga att jag inte menade moderata samlingspartiet. Men Sten Andersson kan faktiskt inte ha undgått att se att det finns ett antal ungdomar -- 200 eller 300, enligt olika uppskattningar -- som tillhör organisationer långt ute på den nynazistiska kanten och att en stor del av problemet finns där. Det här måste påverka också polisens arbete, och då är det viktigt att det finns straffsatser som gör polisens spaningar och ingripanden värda någonting. Jag tycker att det är viktigt att se över detta. Polisens arbete är ofta hårt och svårt, och det är viktigt att den öppna och toleranta demokratin försvarar sina gränser, att vi inte väljer att vika undan, vända andra kinden till, när sådana här tendenser dyker upp.

Fru talman! Först till Sten Anderssons oro över olika budskap. Jag kan då säga att mitt interpellationssvar är utformat efter diskussion med den ansvarige ministern i finansdepartementet, Bo Lundgren. Han är alltså väl medveten om vad det är för budskap jag har fört fram och har ställt sig bakom detta budskap. Entydigare kan det då knappast vara. Widar Andersson är inne på attitydfrågan och talar om strängare straff. Jag är inte beredd att föra diskussionen från den utgångspunkten. Däremot tror jag att det är viktigt att vi får möjlighet till snabbare reaktioner. Det tror jag är viktigare än strängare påföljder. Slutligen Lars Stjernkvist. Vi är överens om att vi vill stoppa våldet. Jag tror att våra chanser att göra detta är störst, om vi för en dialog med idrottsorganisationerna. Hos oss har, tack och lov, våldet inte någon större omfattning. I England, där man ju har haft mycket stora problem, har trenden vänt, i vart fall enligt den information som jag har lyckats få. Man menar att det håller på att bli bättre i England. Man menar också att det hänger samman med att idrottsklubbarna har tagit större ansvar, och då är det inte fråga om ett ekonomiskt ansvar, för att tydligt markera att man inte accepterar våldsamt eller störande beteende i samband med idrottsevenemang. Sedan är jag helt överens med Lars Stjernkvist om att alla skall behandlas lika. Men samtidigt måste vi också vara överens om att när vi har begränsade resurser och det kanske kommer åtskilliga tillståndsansökningar för ett och samma tillfälle, kan inte alla få möjlighet att genomföra sitt arrangemang. Då bör det rimligen vara fråga om Jag, som kommer från en kommun där det finns mängder av grupper som tycker om att demonstrera, vet av erfarenhet att vissa ibland har fått vänta till ett senare tillfälle, för att polisens resurser inte är tillräckliga. Men det viktiga är ju att vi även i den situationen har en likabehandling, så att man inte automatiskt prioriterar vissa grupperingar. Vi måste inse att vi inte kan bygga upp en organisation för topparna.

Fru talman! Det är nog som justitieministern säger när det gäller idrottsklubbarna i England. Situationen har blivit mycket bättre. Det beror dels på att klubbarna har tagit sitt ansvar, dels på att en del av uppviglarna, de yrkeskriminella, rent av mördarna, sitter i fängelse och kommer att göra det ganska länge. Det är ett attitydarbete, idrottsklubbarnas ansvar och riktade insatser från polisen som har gått hand i hand. Man har försökt att minska ned tendenserna till att leka krig utanför fotbollsarenorna -- som också har hetsat stämningen. Mitt politiska engagemang i den här frågan är att lika väl som den borgerliga regeringen har en klar huvudinriktning när det gäller att släppa kapitalet fritt och att avbyråkratisera reglerna, som är det bärande i den borgerliga ideologin, är det för mig som socialdemokrat så, att släpp gärna kapitalet fritt. Det kan ingen hindra er från. Men släpp i så fall folkrörelserna fria. Ett problem i dag är att många folkrörelser är sammanbundna med stat och myndigheter att det kan vara svårt att se vad som är skillnaden. Vid kampanjer mot det ena eller det andra går stat och folkrörelse hand i hand. Lagar, regleringar och bestämmelser hindrar den fria folkrörelseverksamheten och hindrar folk från att sluta sig samman och försvårar för nya rörelser att etablera sig. Okej, släpp kapitalet fritt. Men släpp i så fall folkrörelserna fria så att vi kan få full rulle i samhället.

Herr talman! Magnus Persson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag ämnar vidta dels i anledning av de ökande arbetslöshetssiffror som redovisas i prognoserna från Byggnadsarbetareförbundets länsplanerare, dels för att komma till rätta med arbetslösheten speciellt i skogs och Jag är väl medveten om de ökande arbetslöshetssiffrorna inom alla sektorer av näringslivet och inte minst inom byggbranschen. Byggverksamheten är till sin natur långsiktig och har stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i landet. Byggandet expanderade kraftigt under 1960-talet och bidrog då till att upprätthålla en hög ekonomisk tillväxttakt. Under 1970-talet och fram till 1986 hade den svenska ekonomin betydande problem, och byggverksamhetens roll försvagades. Därefter följde de senaste årens överhettning , och så sent som våren 1990 växte byggarbetarkåren fortfarande. De två senaste årens arbetslöshetstal har varit de lägsta som någonsin uppmätts. Under år 1991 har situationen snabbt förändrats. Industrin minskar sina investeringar. Även bostadsbyggandet kommer att minska. Det mycket allvarliga ekonomiska läge som Sverige för närvarande befinner sig i, beroende dels på den internationella lågkonjunkturen, dels på inhemska problem, tyder på att år 1992 kommer att bli mycket besvärligt för byggnadsarbetarna ur sysselsättningssynpunkt. Den situationen kan inte lösas enbart med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regeringen inriktar sig därför främst på att föra en ekonomisk politik som genom låg inflation och lägre räntenivå långsiktigt skapar tillväxt i ekonomin. För att på kort sikt klara sysselsättningen för byggnadsarbetarna har regeringen nyligen föreslagit en rad åtgärder. Genom att sätta i gång vissa byggen tidigare än planerat kommer en del av den lediga kapaciteten att kunna användas till investeringar i vägar, järnvägar, flygplatser och telenät. Riksdagen har dessutom att ta ställning till ytterligare tidigareläggning av statliga byggnadsinvesteringar av olika slag. Regeringen föreslår också en förstärkning av medlen till lokaliseringsbidrag med 200 milj.kr. under innevarande budgetår. Sänkningen av socialavgifterna kommer att vidgas till större delar av Norrlands inland och omfatta fler verksamheter än i dag. AMS föreslås också få ökade resurser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Situationen på byggarbetsmarknaden kan utnyttjas för att tillgodose behovet av kompetensutveckling och vidareutbildning inom byggbranschen. När konjunkturuppgången kommer är det viktigt att ha en effektiv och rätt dimensionerad byggarbetarkår.

Herr talman! Som väckarklocka hemma har jag en klockradio. Ofta vaknar jag mitt i en Morgonekosändning. En dag i förra veckan vaknade jag av Börje Hörnlunds vackra stämma. Han sade: ''Ja, jag kan inte bedöma det. Jag kan bara bedöma att jag som arbetsmarknadsminister hyser en allmän oro för byggsektorn. Sedan är det en mängd aktörer i regeringen och utanför regeringen som måste liksom mötas för att inte jag skall få för stora problem med det som uppstår.'' Jag undrar vad Börje Hörnlund inte kan bedöma, tänkte jag. Och vad är det för aktörer i och utanför regeringen han talar om? Vad är det de skall mötas om? Något mer sade inte Börje Hörnlund. Däremot fick skatteministern några frågor om effekter på bostadsbyggandet när t.ex. investeringsbidraget nu sänks. Han fick bl.a. frågan om en tredjedel av bostadsbyggandet nu skulle stanna av. På det svarade den ministern följande: ''Jag kan inte vare sig bekräfta att det är en riktig bedömning eller säga att det är en felaktig bedömning. Men tillväxten kommer ju inte i första hand genom bostadsproduktionen.'' Nu var jag klarvaken. Vad säger karln egentligen? Vet han inte effekterna av sina egna förslag? Innebär byggandet ingen tillväxt? Vad sysslar då alla byggnadsjobbare med? Men vad var det Börje Hörnlund inte kunde bedöma? Det kunde väl ändå inte vara sysselsättningseffekterna av dessa förslag? Raskt beställde jag en utskrift av Ekot. Så åkte jag in till riksdagen, för nu var det dags att fingranska regeringens ekonomisk-politiska proposition. Jag måste säga, Börje Hörnlund, att det gjorde jag med stigande förvåning men också med litet upprördhet. Det fanns inte några som helst analyser av vilka konsekvenser regeringens förslag inom byggområdet skulle få för sysselsättningen. Utskriften av Eko-sändningen bekräftade också att det var effekterna på sysselsättningen av sänkningen av investeringsbidraget som Börje Hörnlund inte kunde bedöma. Då tänkte jag, Börje Hörnlund, att nu är det slut på smekmånaden. Tar ni inte kampen mot arbetslösheten på större allvar? Jag tyckte att jag i ett slag fick bekräftat att det inte var en tillfällighet att rätten till arbete åt alla inte stod med vare sig i regeringsdeklarationen eller i den ekonomiska propositionen. En borgerlig regering, ledd av Carl Bildt, tar icke full sysselsättning på allvar. I den regeringen ingår Börje Hörnlund med ett särskilt ansvar just för sysselsättningsfrågorna. Att skatteministern struntar i effekterna på byggandet förvånade inte mig ett dugg. Men att arbetsmarknadsministern inte kan bedöma -- eller inte hade bedömt -- effekterna på byggarbetsmarknaden förvånar mig faktiskt, och jag tycker att det är synnerligen uppseendeväckande. Jag trodde att det hörde till grunderna, när man påstår sig föra en politik för tillväxt och för sysselsättning, att analysera om man verkligen gör just detta. Hade ni gjort en sådan analys, så skulle ni genast ha funnit att era förslag inom byggsektorn inte bara leder till lägre tillväxt utan också till att ytterligare tiotusentals människor inom byggsektorn blir arbetslösa. Och även om jag och Sten Andersson i Malmö har tålamod, så tror jag inte att de här människorna har tålamod. För deras skull hade ni väl åtminstone kunnat försöka göra en analys av detta, Börje Hörnlund. Om inte regeringen kunnat göra en sådan analys hade det varit enkelt att kontakta branschpartnerna, både facket och representanter för byggbranschen. De hade då kunnat tala om för regeringen hur många ytterligare arbeten som försvinner på byggarbetsmarknaden. Detta är riktiga jobb och inte sådana som de moderata regeringskollegerna till Börje Hörnlund tidigare mycket föraktfullt har kallat kosmetika eller AMS Vi socialdemokrater tänkte använda arbetsmarknadspolitiken som ett medel att skapa riktiga jobb. Den borgerliga regeringen skall tydligen avskaffa riktiga jobb till förmån för AMS jobb. Då får nog regeringen sätta fart och ge betydligt mer pengar till AMS än vad man där har fått nu. Men det värsta av allt, Börje Hörnlund, är något jag vill diskutera här i dag och som också Magnus Persson tog upp. Jag tror inte att det var en tillfällighet att ni struntade i att analysera och redovisa sysselsättningseffekterna när regeringen ändrade byggpolitiken. Det saknas nämligen helt en analys av vilka konsekvenser alla era andra förslag i propositionen om ekonomin och även i andra propositioner får för just sysselsättningen. Är arbetsmarknadsministern i dag beredd att utveckla, vilket han inte gör i svaret, vilka effekter som framför allt förslagen inom byggsektorn har på sysselsättningen och även vilka slutsatser arbetsmarknadsministern har dragit av detta? En slutsats som är lätt att dra och som snabbt går att effektuera är att åtminstone dra tillbaka de förslag som i dag finns när det gäller förändringen av bostadspolitiken. Då får vi större förutsättningar att få fart på byggsektorn och därmed också klara jobben i de områden som Magnus Persson har talat om. Min fråga är i dag: Vilka slutsatser om effekterna på sysselsättningen har regeringen dragit?